Fru talman! Riksplanering och regionalpolitik är för många människor mycket tunga och viktiga frågor. Däri inryms möjligheter till arbete och utkomst, till service och trygghet — ja, till att uppnå den livsmiljö man bedömer som den bästa att verka och leva i för framtiden. När höstriksdagen förra året hade att ta ställning till principerna i dessa frågor klarnade de politiska linjerna. Regeringspartiet, med stöd av moderater och folkpartister, lade fast en fortsatt stark koncentration såsom riktmärke för framtiden. Centerpartiet för sin del följde upp sin decentralistiska syn både beträffande beslutsfunktioner och avseende spridningen av resurser och nyttigheter. När vi i dag har att fortsätta debatten om vissa principer och anvisa resurser för regionalpolitikens innehåll var det inte väntat att det skulle ha skett några nämnvärda positionsförändringar. Utskottets betänkande och överläggningen hittills i dag har inte heller jävat detta antagande. Centerpartiet står för sin del fast vid sin väl dokumenterade och av alla väl kända decentralistiska linje. Detta har också klart framgått av dagens överläggning, och jag vill helt instämma i vad som sagts i dessa delar av tidigare talare från centerpartiet. Eftersom frågorna om planering och regionalpolitik är stora, måste debatten fortsätta och även intensifieras. Frågeställningarna måste omsättas till att bli gripbara och bedömningsbara för den stora allmänheten. Detta blir naturligt när lösningarna nu skall omsättas i verkligheten ute på fältet. Det kan därför finnas anledning att i en debatt ta upp några av frågeställningarna för ett län och stämma av dem mot grunddragen i de politiska, viljeinriktade, linjerna. När jag gör detta blir det självklart Dalarna, som jag ägnar intresse. Befolkningsutvecklingen i Kopparbergs län under 1960-talet var synnerligen negativ, och nettoförlusten under denna period var ca 8 000 personer. Denna utveckling fortsatte också år 1970. Under de två senaste åren har en viss stagnation skett. Hur mycket av denna som skall tillskrivas den svaga konjunkturen är svårt att säga. Det kommer förmodligen att skönjas när ”suget” från de stora koncentrationsorterna åter kommer in i en högkonjunktur. Av folkoch bostadsräkningen framgår att länet tappade ca 9 000 arbetsplatser under de fem sista åren av 1960-talet. Nedgången var störst inom de traditionella basnäringarna. Det kan vara av intresse att erinra om debatten i mitten på 1960-talet. När socialdemokraterna gick ut med sitt stora program att krympa jordbrukets volym, skulle det drabba vårt län mycket våldsamt. Ungefär en tredjedel av Dalarnas jord skulle tas ur aktivt bruk, och denna krympning skulle mycket hårt drabba särskilt ytterområdena i länet. Därmed skulle ett naturligt underlag för verksamhet i glesbygderna försvinna. Nu har verkligheten något korrigerat detta socialdemokratiska program. Vad som är av intresse är att den då aktuella debatten hävdade att de i jordbruket friställda utan vidare skulle kunna få jobb i de tunga industrierna i länet. Nu vet alla att detta ingalunda blev resultatet. Dessa stora industrier rationaliserade, och någon större efterfrågan på ökat antal anställda uppstod inte. Tvärtom fortsatte även dessa industrier att successivt minska antalet arbetstillfällen. Det här stämmer helt med vad herr Hagnell nyss berörde från denna talarstol. Det är en verifikation på att han gör en riktig bedömning i sitt resonemang, i vilket det även i övrigt fanns mycket som jag helt skulle kunna instämma i. Vad som nu och då är nödvändigt är att förstärka antalet arbetstillfällen. En viss ökning också för vårt län kunde förväntas inom förvaltningen, alltså den allmänna sektorn, och resultatet blev också någon ökning för Kopparbergs län även om den var rätt begränsad. Dalarna har av tradition ett mycket starkt inslag av hantverk och småindustri. Det har varit förknippat med en stark lokal tradition och god yrkeskunskap. Under de senaste årtiondena har dock antalet mindre företag minskat starkt. Orsakerna härtill har varit många, men självfallet har de företagsmässiga möljligheterna medverkat till denna nedgång. Det måste därför vara avgörande för en positiv utveckling i ett län som vårt att skapa bättre förutsättningar för de mindre företagen. Ökat lokaliseringsstöd i skilda former måste snabbt åstadkommas, och centern förordar nu en angelägen resursförstärkning för att bringa människorna i de utsatta områdena undsättning — jag säger så — och skapa bättre samlade resurser för hela folket. Nr 101 Wtöver bättre förutsättningar för hantverk och industri måste de Måndagen den naturliga basnäringarna jord och skog betraktas som en viktig del av ett 28 maj 1973 näringsliv i hela länet. Centern har i andra sammanhang givit uttryck för. —ZSC5-—— denna uppfattning. Det är ytterst viktigt att vi väger in jordbrukets roll i Den regionalen s.k. glesbygdspolitik. Vid sidan av en inriktning på att genom politiska stödverkstrukturrationalisering skapa bärkraftiga jordbruk måste kombinationssamheten m.m. jordbruken ha sin givna plats, liksom deltidsjordbruken. När det gäller kombinationsjordbruken bör självfallet kombinationen jord och skog vara naturlig, men även turism och annan till förhållandena anpassad varaktig företagsamhet bör finnas med i bilden. Därmed skapas i dessa områden ökade och nya sysselsättningsmöjligheter, icke minst för de grupper som i dag har svårt på arbetsmarknaden: kvinnor, ungdom och äldre. För att göra näringsbilden för Dalarna ännu mer fullständig vill jag nämna att turism i länet för närvarande beräknas sysselsätta ca 1 700 personer direkt. Betydligt fler har en viss inkomst av detta näringsfång. Vad jag här beskrivit avseende Dalarna tycker jag bör finnas med i målsättningen för sysselsättningsoch regionalpolitiken. Vill vi bevara och öka förutsättningarna för alla kommuner i länet måste en regionalpolitik innehålla materia för detta. Därtill kommer nödvändigheten av rimliga kommunikationer och fraktstöd samt garanterat skattekraftunderlag i kommunerna. Men dessa frågor kommer att behandlas senare på dagordningen, varför jag inte nu skall ta upp dem till diskussion. Enligt förra årets riksdagsbeslut av majoriteten skall planeringsmålsättningen för år 1980 vara mellan 270 000 och 280 000 människor. Dagens debatt har ingalunda gett besked om huruvida man skall sikta mot den högre gränsen. Men hur skall då en krympning med kanske 8 000 människor för vårt län te sig för de här tidigare refererade glesbygdskommunerna? Oron i dessa kommuner är stor. Centern har lagt fast målsättningen 295 000. Länet hade under 1950-talet en planering som siktar till 300 000 människor. Vill man skaffa jobb åt alla kräver detta insatser också i ett län där servicen är anpassad efter fler människor än som för närvarande bor där. Att det ändock blir fördelaktigare rent kostnadsmässigt torde redan nu vara bevisat i åtskilliga sammanhang. Även om vi hälsar utlokaliseringen av statliga verk till Falun-Borlänge med glädje, måste vi ha en politik för hela länet. En för länet betydelsefull fråga är gränsdragningen för de olika stödområdena. Gränsen för det allmänna stödområdet har ändrats genom åren. Senaste förändringen skedde förra året, då Avesta-Hedemora kommunblock införlivades med allmänna stödområdet. Utanför stödområdet lämnades kommunblocken Ludvika och Smedjebacken. Detta var ett resultat av en s.k. kompromiss i inrikesutskottet med anledning av bl.a. en partimotion från centern, vari krävdes att hela länet skulle ingå i stödområdet. Tidigare hade vid två tillfällen här i riksdagen så att säga ”tåget gått” för hela Dalarnas införlivande i stödområdet, men de socialdemokratiska ledamöterna från Kopparbergs län ville inte följa med tåget, och så var de möjligheterna spolierade. Att Ludvika-Smedjebacken bör komma med i stödområdet finns det starka skäl för. Länet bör vara en planeringsenhet. Området Ludvi 127 ka-Smedjebacken har ett ensidigt näringsliv. Ett bättre differentierat näringsliv är en förutsättning för att inte en allvarlig nedgång skall komma. Vi har därför i motionen 844 yrkat på att Ludvika-Smedjebackens kommunblock tillförs det allmänna stödområdet. Det är ett fullföljande av tidigare fastlagda principer från vårt håll. Jag kan i dessa sammanhang inte underlåta att kommentera motionen 522 av mina socialdemokratiska kolleger från länet, herrar Fredriksson och Mellqvist, som vill att Ludvika kommunblock skall in i stödområdet men att Smedjebackens kommunblock enligt den motionen fortfarande skall ligga utanför stödområdet. Jag förutsätter att det måste vara ett misstag — eller är det bara en halvhjärtad omvändelse som mina vänner från länet nu har gett uttryck för? Samtidigt som jag beklagar att utskottet inte haft förståelse för det självklara och nödvändiga i att Ludvika och Smedjebackens kommunblock införlivas i det allmänna stödområdet, finner jag det inte nu vara möjligt att med framgång yrka bifall till motionen. Från Dalahåll skall vi dock återkomma i den frågan. Beträffande gränsdragningen för det inre stödområdet vill jag notera att vårt gamla krav, att Vansbro och Malung skall tillhöra området, nu ser ut att bli förverkligat. Utskottets skrivning ger regeringen sådant besked i frågan. Men eftersom formuleringen är ännu klarare i reservationen 10, vill jag, fru talman, yrka bifall till den reservationen liksom till övriga reservationer som centerns ledamöter i utskottet har undertecknat.

Herr talman! Jag skall säga några ord om sysselsättningsläget i Göteborgsregionen. Situationen där understryker hur viktigt det är att man i regionalpolitiken tar hänsyn till vissa strukturella frågor. I mitten av 1960-talet kom en allvarlig omsvängning. Landshövding Erik Huss har visat att under 1960-talets senare hälft ökade antalet sysselsatta i Göteborg med 6 000 personer men den offentliga sektorn ökade med 14000. De i näringslivet anställda minskade alltså; en nettominskning av de tidigare sysselsatta som var så stor som 8 000 på bara fem år. Vissa ljusglimtar finns på sistone. Men vi får inte glömma några omständigheter som långsiktigt verkar negativt. För det första: Genom Danmarks inträde i EG kommer i några fall företagsetablering och företagsutvidgning att gå Göteborgsregionen förbi. För det andra: Vissa företagsledningar flyttar ut från Göteborg, främst till Stockholmsområdet. Huvudkontoren läggs alltså på annat håll. Det betyder dels att arbetsplatser förloras, inte minst av den typ kvinnorna hittills mest efterfrågat, dels att beslutsfattandet blir mera avlägset och att därför det ”automatiska” intresset för sådana fortsatta etableringar, som beror på ägarens och företagsledningens bostadsort, minskar för Göteborgs del. För det tredje: Miljöfrågorna tillmäts med rätta ökad vikt. Ohejdad expansion kan inte tillåtas. Men Göteborgs konkurrenskraft har tidigare inte främst legat hos den mer miljövänliga, lättare industrin utan hos sådana industrier där hamnen och övriga kommunikationer betytt mycket, vilket som bekant mest gäller den tunga industrin. Den lätta industrin kan ofta läggas ungefär var som helst och genom sitt höga löneläge har varje storstad en nackdel i fråga om sådan industri. Dessa tre för Göteborg negativa långsiktstendenser som jag här personligen angett är ännu relativt svaga. Men de är dock entydiga och kan få kraftigare verkan på längre sikt. Därför gäller det att motverka bl.a. varje liten tendens till den s.k. Norrköpingssjuka som kännetecknas av att företagsledningar flyttar ut och lättare industri hastigt minskar. Herr talman! Göteborg och Göteborgsregionen har stora fördelar att erbjuda men dessa möjligheter fordrar ett gott handlag i rikspolitiken för att bli rätt tillvaratagna. Den höga arbetslöshet som råder i landet och i många regioner är 129 något av det allvarligaste på länge — för ungdomarna, för de äldre och inte minst för kvinnorna. Nu när bl.a. gifta kvinnor alltmer söker sig ut på arbetsmarknaden möts de dels av den svåra arbetslösheten — som alltid drabbar de nytillträdande hårdast, därför att de inte har några aktuella yrkesmeriter att visa upp — och dels möts de i bl.a. Göteborg av en näringsstruktur som är oförmånlig. Jag vill betona att läget i O-län i övrigt uppvisar betydande sysselsättningsproblem som fordrar stöd och åtgärder, framför allt i den norra länsdelen. I motion 848 har Sven Gustafson tillsammans med folkpartiets övriga fem riksdagsmän från Göteborg anknutit till ett viktigt utlåtande från Göteborgs stadskontor. I det redovisas att ”utmärkande för Göteborg är att förvärvsfrekvensen för kvinnor är lägre än i Stockholm, Malmö och riket”. Jag visar här på TV-skärmen siffrorna över förvärvsfrekvensen hos kvinnor i de tre städerna: Stockholm 59,9 procent, Malmö 56,7 och Göteborg endast 52,3 procent. Skillnaden uppgår alltså till 7 procentenheter i förhållande till Stockholm och 4 enheter i förhållande till Malmö. Vad innebär dessa tal mer konkret för de enskilda människorna och familjerna? Jo, de betyder att om förvärvsintensiteten för kvinnorna i Göteborg hade kunnat vara lika hög som i Malmö, då skulle det i Göteborg ha funnits arbete åt 10 000 fler kvinnor! I Göteborgs stadskontors arbetsmarknadsrapport för december 1972 framhålles: ”Antalet arbetslösa kvinnor är därmed det högsta som förekommit i december under den senaste tioårsperioden.” Detta ställer i blixtbelysning vikten av ett mer mångsidigt näringsliv. De senaste siffrorna som kommit avser maj 1973 och poängterar för oss något mycket allvarligt vid en jämförelse med siffrorna för precis ett år sedan. Trots en början till konjunkturförbättring i landet uppvisar Göteborgs kommun men Lerum — det är detta område som denna färska statistik gäller — ingen minskning av antalet anmälda arbetslösa kvinnor utan t.o.m. en viss ökning, nämligen från 1 215 till I 243. Problemet är långsiktigt och svårartat. Detta visar för övrigt också den avstämning av 1970 års långtidsutredning, som finns i bil. 3 s. 63 till den reviderade finansplan som vi fick för några veckor sedan. Utskottet hänvisar till redovisningen där, nämligen att man för Göteborg och Malmö A-region räknar med en minskning av antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin med 5 procent mellan åren 1970 och 1975 samt med ytterligare 5 procent mellan åren 1975 och 1977. Herr talman! Jag ber i övrigt att få understryka synpunkterna om ett balanserat näringsliv, som framförs i motion 848 av herr Sven Gustafson m.fl. I den begär vi att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller, att behovet att tillföra Göteborgsregionen lättare industri och serviceverksamhet för att motverka strukturarbetslöshet beaktas i den allmänna regionalpolitikens strävan att skapa näringspolitisk balans i alla delar av landet.

Herr talman! Det var med stort intresse man emotsåg Kungl. Maj:ts proposition nr 50, angående medlen i den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten. De förslag som läggs fram innebär en konkretisering av de olika åtgärder som samhället skall vidta för att uppfylla målen i det regionalpolitiska handlingsprogram som riksdagen på regeringens förslag fattade beslut om i fjol höstas. Särskilt för oss, som haft tillfälle att ute i de olika länsstyrelserna syssla med dessa frågor under arbetet med Länsprogram 70, vars resultat ligger till grund för beslut i regering och riksdag, har det varit av speciellt intresse att ta del av de konkreta förslag som regeringen nu lägger fram till stöd för en förbättrad regional balans.

Samtidigt skall vi vara medvetna om att detta har kommit att skapa stora förväntningar bland människorna ute i de olika regionerna. Förväntningarna kan naturligtvis inte infrias på en gång, utan det är ett arbete som ger resultat på längre sikt. Nu görs det betydande satsningar på detta område. Det regionalpolitiska stödet föreslås i propositionen utbyggt till att omfatta 2,5 miljarder kronor under en femårsperiod. Av detta belopp faller 450 miljoner kronor på lokaliseringsbidrag och avskrivningslån och 325 miljoner kronor på utbildningsstöd, sysselsättningsstödet får 150 miljoner kronor och 1 550 miljoner kronor ställs till förfogande för lokaliseringslån. Tar man del av de konkreta förslag som ställs i propositionen finner man att det huvudsakligen är inom stödområdet som de ökade satsningarna sker. Nu är det väl ganska naturligt att resurserna i första hand sätts in i stödområdet och i de delar av landet där behovet av förbättrad sysselsättning och service är störst. Att man i första hand skall satsa tillgängliga resurser i dessa områden är vi ju alla eniga om. En uppsplittring av resurserna på alltför många områden skulle naturligtvis inte få den sammanlagda effekt som det här kan bli fråga om. Å andra sidan får inte regionalpolitiken i vårt land enbart bli en angelägenhet för regioner och orter inom stödområdet. Efter det mycket omfattande arbete som genomförts ute i länen i övrigt — där man arbetat fram prognoser och målsättningar för den regionala utvecklingen, där genom riksdagsbeslut utpekats primära, regionala och kommunala centra i varje län, där man uppställt vissa prognoser för befolkningsramar o. d. — förväntar man sig naturligtvis att vissa åtgärder skall vidtas som gör det möjligt att uppnå de regionalpolitiska mål som uppställts även för dessa regioner och som regering och riksdag har ställt sig bakom. I motionerna 224 och 1691, som behandlas i inrikesutskottets betänkande nr 7, har vi med några lokala exempel försökt påvisa nödvändigheten av att satsningar i vissa fall görs även i regioner utanför stödområdet. Motionerna har nu inte mötts av någon större entusiasm i inrikesutskottet, och jag skall inte ta kammarens dyrbara tid i anspråk för att fördjupa mig i den argumentation som vi har i motionerna. Vi får väl tillfälle att återkomma i andra sammanhang. Beträffande den samhälleliga kontrollen och insynen i de företag som har erhållit lokaliseringsstöd kan man hälsa med tillfredsställelse att en viss skärpning kommit till stånd härvidlag och att en särskild expertgrupp har inrättats inom inrikesdepartementet som fått i uppdrag att på central nivå följa upp och bevaka verksamheten i de företag som erhållit statligt lokaliseringsstöd. Jag tror nämligen att det är alldeles nödvändigt att samhället skaffar sig så goda instrument som möjligt för att se till att det stöd som ges till privata företag i dessa sammanhang verkligen får den sysselsättningsoch regionalpolitiska effekt som är avsedd. Tyvärr har vi kunnat konstatera att mindre seriösa företag understundom inte har motsvarat förväntningarna i det avseendet.

Det råder väl inget tvivel om att det är de anställda i ett företag som näst företagsledningen själv har den bästa uppfattningen om hur företaget som sådant fungerar. En ökad samhällsoch löntagarinsyn i stödföretagen tror jag blir en nödvändighet för framtiden. Jag hälsar alltså det nu aktuella regeringsförslaget med tillfredsställelse och hoppas att konkreta förslag, där sådana visar sig nödvändiga, beträffande övriga regioner i landet på regionalpolitikens område så småningom också skall utkristalliseras. Jag har följaktligen inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan. Slutligen, herr talman, hoppas jag att det fåtal av kammarens ärade ledamöter som är närvarande har observerat att jag på denna ”hembygdens dag” — den andra på en vecka här i riksdagen — inte har nämnt mitt hemlän vid namn, än mindre riktat något angrepp mot mina borgerliga kolleger på länsbänken.

Herr talman! Herr Paul Jansson ansåg att detta skall vara någon sorts ”hembygdens dag”. I och för sig ligger det inte något nedsättande i det. Vi skall minnas att det är delarna som utgör helheten, och därför är det helt naturligt att de olika regionerna får komma till tals.

Starka motiveringar finns alltså enligt vår mening att föra Gotland till inre stödområdet. Man kan säga att på Gotland, liksom i flera andra delar av landet, råder ständig lågkonjuntur. Vi har därför inga förväntningar för Gotlands vidkommande på fördelar av den nu annalkande högkonjunkturen. I stället fruktar vi att det kommer att uppstå enn sug från Gotland av arbetskraft. Vi behöver motsatsen — vi behöver ett sug till Gotland av kapital och arbetstillfällen. Enligt föreliggande förslag från finansutskottet kommer skatteutjämningen nu att bli bättre för Gotlands del. Men, herr talman, detta är medicin till den sjuke som är nödvändig i dagsläget. Vad vi behöver är också en hälsokost i form av ett expansivt näringsliv. Inrikesutskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka vår motion. Vi beklagar detta — inte minst på grund av att snar hjälp ofta är dubbel hjälp. Vi tolkar emellertid inrikesutskottets ställningstagande så att man anser att Gotlands problem bör vara möjliga att lösa utan att ta till så långtgående åtgärder som att föra Gotland till inre stödområdet. Vi hoppas att utskottet får rätt på den punkten. Om så inte skulle bli fallet, får vi väl återkomma med vår framställning. Personligen tror jag att inre stödområdets åtgärdspaket, med bl.a. generösa lokaliseringsbidrag, sysselsättningsstöd och försök med industricentra, tillämpade på gotländska förhållanden under en övergångstid, skulle hjälpa Gotland upp ur vågdalen, för att använda en språkbild som kan vara adekvat för denna havsomslutna region. Utskottet har emellertid gjort en s.k. välvillig skrivning och menar att Gotland bör ses på samma sätt som gränsområdena till inre stödområdet. Därmed bör enligt utskottets mening gälla en generös tillämpning vid utgivande av lokaliseringsstöd. Detta uttalande kan komma att få stor betydelse för Gotland, och vi är givetvis tacksamma för det. I reservationen 10 förordas att det även på försök bör vara möjligt att pröva införande av sysselsättningsstöd för Gotlands del. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 10. Jag anser det vara meningslöst att yrka bifall till herr Nilssons i Visby och min motion.
Herr talman! Betydelsen av regionalpolitiska insatser i skilda delar av landet har under den långa debatten belysts av flera talare. Från folkpartiet har vi deklarerat vår positiva inställning till regionalpolitiken och framhållit nödvändigheten av att särskilda åtgärder sätts in för att komma till rätta med den obalans som från sysselsättningssynpunkt råder inom landets olika regioner. Jag kan där hänvisa till vad tidigare talare från folkpartiet anfört i denna debatt om vår allmänna syn på regionalpolitikens utformning och vill inskränka mig till att beröra ett par motioner, som behandlats i detta utskottsbetänkande och som berör mitt eget län, Kopparbergs län. Det är ganska naturligt att man i en regionalpolitisk debatt ägnar sig åt det län som man känner bäst till. Låt mig först säga att Kopparbergs län under 1960-talet utsatts för hårda påfrestningar genom den betydande utflyttningen. Å andra sidan kan framhållas att de lokaliseringspolitiska åtgärder som satts in har bidragit till en avmattning under de senaste åren i denna utflyttningsvåg. Statistiken visar att en avsevärd mängd nya arbetstillfällen tillkommit genom dessa åtgärder. Men arbetsmarknaden på vissa orter är fortfarande ensidig, och i vissa regioner råder en undersysselsättning. Ett mer differentierat näringsliv framstår därför som ett klart önskemål. I all synnerhet gäller detta glesbygden, som är stor i Kopparbergs län. Att större delen av länet sedan fjolårets beslut i riksdagen ligger inom det allmänna stödområdet är därför en fördel, då det öppnar möjligheter för ytterligare regionalpolitiska insatser. Även efter den utvidgning som fjolårets riksdag beslöt befinner sig dock fortfarande Ludvika och Smedjebackens kommuner utanför området. I flerpartimotionen 844 år 1973 — folkpartiet, centern och moderaterna står bakom den — har återigen yrkats att en ändring här borde komma till stånd så att länet i sin helhet tillhörde stödområdet. Jag vill bara beklaga att inrikesutskottet inte funnit skäl tillstyrka denna motion. Utskottet hänvisar till det ställningstagande som riksdagen i fjol gjorde, när denna region lämnades utanför på grund av att tillräckliga skäl inte ansågs föreligga för en ändring. Visserligen skriver nu utskottet att Ludvikaregionen utgör ett sådant gränsområde till det allmänna stödområdet, där särskild hänsyn skall tas vid prövning av regionalpolitiskt stöd. Men låt mig säga att möjligheterna till ett mera differentierat näringsliv, som i denna region vore önskvärt, skulle öka om också denna region införlivades med det allmänna stödområdet, så att länet därmed i sin helhet tillhörde området. Även om det inte heller nu går att åstadkomma en ändring, så innebär det inte att vi därmed lämnar frågan, utan det blir väl anledning att återkomma ett annat år. När det gäller inre stödområdet har vi i motionen 1746 år 1973 — också den från folkpartiet, centern och moderaterna — yrkat att Malungs och Vansbro kommuner skulle tilläggas det inre stödområdet. Motiveringen är bl.a. att övriga delar av Mora A-regionen, dit Malung hör, redan befinner sig innanför den gränsen. Samma sysselsättningsproblem råder emellertid i Malung som i övriga delar av regionen, och samma sak kan sägas om Vansbro kommun. Det är därför högst angeläget att de speciella sysselsättningsbefrämjande åtgärder, som kommer det inre stödområdet till del, genom en ändring av inre stödområdets gräns kunde vidtas också i dessa kommuner. Nu kan man kanske uppfatta inrikesutskottets skrivning i dess betänkande som en anvisning om att en ändring i denna riktning bör vidtas, när regeringen går att besluta om den framtida gränsdragningen. Det har ytterligare understrukits i reservationen 10, där man samtidigt med hänvisning till att också norra Värmland bör komma in i inre stödområdet utgår från att stödområdet skall vara en sammanhängande enhet. Med vad departementschefen har anfört torde detta tillgodose önskemålen beträffande Malungs och Vansbro kommuner. Dessa önske mål har starkt framhållits även från kommunalt håll samt av länsstyrelsen i Länsplan 70. Inrikesministern har i debatten i dag sagt att regeringen kommer att pröva var gränsen skall gå i Kopparbergs län. Jag vill då uttrycka den förhoppningen att frågan därigenom skall få en positiv lösning. Låt mig också framhålla att det är nödvändigt att en servicegaranti kommer till stånd för de mindre orterna i glesbygden. Det är viktigt inte bara för befolkningen där utan också för att man därigenom kan ge möjligheter till en fortsatt utveckling inom dessa orter. Jag vill sedan säga några ord om motionen 1526, där jag tillsammans med herr Turesson hemställt om prövning av frågan om att kunna förlägga ett industriellt centrum i Moraregionen. Som vi framhåller i motionen, har denna region i hög grad berörts av strukturförändringarna. Vissa delar av regionen, som geografiskt omfattar hälften av länets yta, har under 1960-talet och ända in på 1970-talet hårt drabbats av befolkningsminskning. Det har bl.a. sin grund i bristen på arbetstillfällen, och det är därför nödvändigt att här sätta in särskilda sysselsättningsbefrämjande åtgärder. Den industriella utvecklingen i norra och västra Dalarna behöver ytterligare förstärkas. I propositionen föreslås nu att försöksverksamhet skall bedrivas genom förläggande av industriella centra till Strömsund och Lycksele. I motionen har vi föreslagit att man borde pröva förläggandet av liknande verksamhet till Mora eller låt mig säga Mora-Orsaområdet, då de båda kommunerna utgör en i många avseenden gemensam arbetsmarknad. Ett industriellt centrum där skulle ha betydelse även för den övriga delen av planeringsregionen genom de positiva följdverkningar som en ökad industriell verksamhet skulle få. I den här frågan skriver utskottet att om erfarenheterna från den försöksverksamhet som man etablerar i de nyssnämnda kommunerna blir positiva, finns det anledning räkna med att ytterligare industricentra kommer till stånd. I reservation 13 framhålles att överväganden om den fortsatta utbyggnaden av verksamheten bör inriktas på i denna och andra liknande motioner föreslagna orter. I det avseendet kan Mora eller Mora-Orsaområdet ha möjligheter att svara mot de förutsättningar som bör vara för handen när det gäller att bygga upp industriella centra inom det inre stödområdet. Herr talman! Jag har i den här frågan inget annat yrkande än bifall till reservation 13 och de övriga reservationer där representanter för folkpartiet förekommer.

Herr talman! Under några år har jag fört en kamp för att åstadkomma ett bra regionalpolitiskt förhållande i norra och västra Dalarna genom att framhålla betydelsen av att även dessa bygder får del av samhällets regionalpolitiska stödåtgärder i hela dess vidd.

Den här skrivningen tolkar jag som ett tillstyrkande av motionen och att Malung och Vansbro kommuner skall föras till det inre stödområdet. De två Västerdalskommunerna behöver allt det regionalpolitiska stöd de kan få för att näringsliv, service och kommunerna i sin helhet skall utvecklas positivt. Jag tror att dagens beslut kommer att betyda mycket för detta. Jag förutsätter att, när Kungl. Maj:t får fullmakten att utöka det inre stödområdet, hela Västerdalarna, alltså både Malung och Vansbro kommuner skall få följas åt. Jag har svårt att förstå skillnaden mellan vad utskottsmajoriteten säger och vad reservanterna skriver i reservationen. Skillnaden är väl att reservanterna nämner Malung och Vansbro vid namn medan utskottsmajoriteten för sin del talar om att det inre stödområdet bör vara sammanhängande. Eftersom norra Värmland, dvs. Torsby kommun, uttryckligen skall föras till det inre stödområdet måste också Västerdalarna, dvs. Malung och Vansbro, föras dit om det skall vara sammanhängande. För mig finns det i dag anledning att uttrycka glädje när riksdagen snart kommer att fatta beslut, ett beslut som innebär att Malung och Vansbro förs till det inre stödområdet. Det kommer säkert, vilket jag tidigare anfört, att vara gynnsamt för framtida utveckling i kommunerna. Låt mig slutligen, herr talman, säga några ord om behovet av att Ludvika planeringsregion, dvs. Ludvika och Smedjebackens kommuner, förs till det allmänna stödområdet. I motionen 522 av herr Fredriksson och herr Mellqvist avser man naturligtvis Ludvika planeringsregion och inte Ludvika kommun som det står, felaktigt efter vad jag kan förstå, i att-satsen. Detta som ett påpekande till vad herr Boo sade här före middagspausen. Om utvecklingen i hela Dalarna skall vara positiv är det angeläget att hela länet förs till stödområdet. Nu står endast Ludvikas och Smedjebackens kommuner utanför. Dessa måste föras till allmänna stödområdet, och det bör ske nu och som konsekvens av det blir hela Kopparbergs län med i stödområdet. Även om Ludvika och Smedjebacken för närvarande inte har alltför stora problem har där tidigare varit en stor befolkningsuttunning, som bör beaktas när man skall bedöma behovet av att föra dem till det allmänna stödområdet. Befolkningsminskningen har, som sagt, varit stor i många år och många arbetstillfällen har försvunnit. Om de förs till allmänna stödområdet skulle det absolut vara en utveckling till det bättre. För min del har jag med det sagda velat påpeka betydelsen av att Ludvika och Smedjebacken förs till det allmänna stödområdet, vilket då alltså innebär att hela länet hamnar inom det.

Herr talman! Debatten i dag har i mycket blivit ett eko av debatten i december i fjol i anslutning till riksdagens beslut om ett regionalpolitiskt handlingsprogram. Den har illustrerat att alternativet till regeringens och socialdemokratins accepterande av en fortsatt koncentration av sysselsättning och boende alltjämt är centerns riksplan. Det beklagliga i den här debatten ligger framför allt i den ensidiga målformulering som socialdemokratins företrädare gör sig skyldiga till. Bundna av målformuleringen framhärdar de i uppfattningen att det inte är realistiskt att ge skogslänen deras andel av befolkningstillväxten och därmed förenade ökade samhällsresurser. Den fråga man ställer sig, efter att ha lyssnat till debatten i dag, är hur man på detta sätt skall kunna skapa den framtidstro och den utvecklingsvilja som man i skogslänen så väl behöver som en kraft för utvecklingen. I Jämtlands län var det en enig länsstyrelse som slöt upp bakom det äskande om resurser som tog sig uttryck i målsättningen 144 000 invånare. Detta karakteriserades som en minimimålsättning, vilken riksdagsmajoriteten tyvärr i sitt beslut i december sänkte med mellan 9 000 och 19 000 invånare. Den fråga man ställer sig är hur regeringspartiets lokala företrädare skall kunna skapa tilltro till en sådan politik. Man har alltså först gått med på en lokal målsättning och sedan nödgats backa ut från den och acceptera en långt lägre ambitionsgrad. Borde inte regeringspartiet ändå ha sökt hävda en målformulering, som givit ett bättre underlag för den lokala och regionala viljan till att bryta en utvecklingstrend? Avdelning 38 av Byggnadsarbetareförbundet i Östersund beräknar att bostadsbyggandet i Jämtlands län skall skäras ned med 50 procent och att 700 byggnadsarbetare måste få andra byggnadsjobb inom ett och ett halvt år, på en marknad där det redan finns ca 500 byggnadsarbetare arbetslösa. Detta är till en del en konsekvens av att målsättningen sänks för detta skogslän. Andra exempel på den ändrade befolkningsmålsättningens konsekvenser skulle kunna åberopas. Den utveckling som vi kunnat notera i detta skogslän under de två senaste åren har emellertid varit positiv. Lågkonjunkturåren 1971 och 1972 noterade Jämtlands län en glädjande befolkningsökning efter en förödande folkavtappning under hela 1960-talet. Även när det gäller antalet industrisysselsatta har Jämtlands län och därvid främst Östersunds kommun haft en gynnsammare utveckling än den som gäller för landet som helhet under de senaste två åren. Jag måste emellertid för min del bekänna att jag hyser en djup oro för att detta kan bli en parentes — må vara en positiv sådan — i utvecklingen. Slaget om det norrländska inlandets framtid är nämligen långt ifrån vunnit. Lågkonjunturen 1971—1972 innebar en allmän uppbromsning av tendensen till befolkningskoncentration, men nu står vi inför en om man ser till exportnäringarnas utveckling intensiv högkonjuntur igen, och vi kan redan märka suget på arbetsmarknaden från den sydoch mellansvenska industrin. I detta läge står skogslänen sämre rustade än de borde som en följd av den förändrade regionalpolitiska målsättningen och den minskade ambitionsgraden i detta avseende. Det är i konjunturlägen som det vi nu står inför som satsningen på industricentra i inlandet skulle kunna visa sig särskilt betydelsefull. När exportindustrier i Sydoch Mellansverige når kapacitetstaket uppställer sig den frågan — som jag vet redan är aktuell på sina håll: Hur ökar man ut kapaciteten? Alternativen är nyrekrytering av folk till och utbyggnad av befintliga anläggningar eller upprättande av filialföretag, där det finns arbetskraftsöverskott och kanske också industrilokaler lediga. Mot denna bakgrund framstår satsningen på industricentra enligt propositionen som enligt mitt sätt att se överdrivet försiktig, och det är därför som herr Stjernström och jag föreslagit ytterligare industricentra bl.a. i Järpen och Sveg. Frågan om utvecklingen i Norrlands inland är också en fråga om det psykologiska klimatet, dvs. tilltron till utvecklingsmöjligheter och förutsättningar. Det är, som jag nämnde tidigare när det gällde målformuleringarna, en väsentlig omständighet att ta med i beräkningen. Mot den bakgrunden är departementschefens och utskottsmajoritetens ställningstagande till lokaliseringen av industricenterstiftelsen minst sagt underligt. Skall denna stiftelse administrera och utveckla industricentra som skall främja utvecklingen i inlandet, borde man gå före och visa tilltro till den miljö man skall främja genom att dit även lokalisera själva stiftelsens administration. Det är anmärkningsvärt att även utskottsmajoriteten i det sammanhanget gått förbi Östersund, som har alla förutsättningar som lokaliseringsort, inklusive den att vara ett centrum för Norrlands inland. Jag har under debatten i dag förgäves lyssnat till herr Nilsson i Östersund för att få en förklaring till utskottsmajoritetens ställningstagande i det här speciella avseendet. Till bristerna i såväl propositionen som utskottsmajoritetens betänkande hör även att man inte är beredd att jämställa turistnäringen med andra, stödberättigade näringsgrenar. Turistnäringen spelar en avgörande roll för sysselsättning och för upprätthållande av samhällsfunktionerna i de glesbygder där alternativa sysselsättningsmöjligheter är synnerligen begränsade och när någon industriell expansion i sin egentliga bemärkelse normalt inte är att vänta. Det hade alltså ur regionalpolitisk synpunkt varit väl motiverat att införa ett sysselsättningsstöd för turistnäringen liksom för industrin i inre stödområdet. Jag behöver här bara hänvisa till vad turistnäringen betyder för sysselsättning och boende i västra Härjedalen och i Jämtland. Jag måste tyvärr, herr talman, konstatera att inrikesutskottets majoritet försuttit chansen att rätta till de anmärkningsvärda brister propositionen innehåller när det gäller att främja utvecklingen i Norrlands inland.

Herr talman! Låt mig först med några ord beröra den historieskrivning som inrikesministern här har gett. Han säger att när det gäller lokaliseringspolitiken har folkpartiet kommit in i bilden på ett sent stadium — följt efter socialdemokraterna och centern, menar han. Jag ber därför att få hänvisa till en motion från 1958, före den tidpunkt då utredningen tillsattes.

Jag tycker att det efter detta skall bli svårt för inrikesministern att återigen komma med den missvisande historieskrivning som jag så många gånger fått lyssna till. Herr talman!

Det är en bra målsättning, men jag fruktar att många upplever avståndet mellan vision och verklighet som väldigt långt, när de ser på sin egen situation. Jag tänker på alla dessa som går arbetslösa, på alla dem som måste ryckas upp ur sin groningsgrund och flytta kanske till helt andra förhållanden i fråga om både arbetssituation, bostad och miljö än vad de tidigare vuxit in i, dvs. på de många som får finna sig i helt andra förutsättningar och förhållanden än dem som angavs i den målsättning jag nyss citerade. Att vad jag här sagt är en erfarenhet för många norrlänningar är vi alla medvetna om, men jag medger givetvis att även människor från andra delar av landet upplever detsamma. Situationen påkallar krafttag för att rätta till och förbättra situationen för de många som här är berörda. Och då inställer sig osökt frågan: Är det vi här nu kommer att besluta lösningen på problemen, och går förslagen tillräckligt långt för att ge avsedd effekt? Jag vet inte om någon här vågar påstå att så är fallet. Men ändå säger vi inte nej. Vi upplever att det är viktiga steg på vägen mot bättre förhållanden, men vi vet också att vad vi framför allt behöver är ett nytänkande på samtliga nivåer i samhällsapparaten, ett tänkande och ett handlande som tar hänsyn till samtliga faktorer i samhällsbilden och inte bara till den lilla sektor som man själv blivit satt att förvalta. Inrikesutskottets ordförande pekade på ett viktigt område när han berörde den indragning av poststationer som går som en präriebrand över landet. Själv lever jag i en bygd där tingsrätten är i farozonen. Tidigare har domänverket tagit ifrån oss sitt regionkontor, och SJ inskränker sina sysselsättningsmöjligheter mer och mer, för att nämna några exempel. Herr talman! Vi måste enligt min mening lära oss att mera se till helheten än till den egna lilla biten, om vi skall komma till rätta med de problem som vi här diskuterar. Gör vi inte det, så kommer det att bli ytterst allvarliga konsekvenser. Sedan är det givetvis också angeläget att vi prövar nya grepp, t.ex. i stil med vad landshövding Hagnell här tidigare pläderade för. Jag delar hans mening att man på det regionala planet bör få större möjligheter att handla i situationer där det är nödvändigt att ta ställning snabbt. För att detta skall kunna ske bör man också ha insikt om vilka ekonomiska medel som står till förfogande på det regionala planet. Egentligen, herr talman, begärde jag plats på talarlistan för att säga några ord om det län som jag företräder — det län som så ofta tyvärr kommer på mellanhand när något initiativ tas från statsmakternas sida. Man glömmer så lätt att även vårt län är en helhet och att det tillhör Norrland och de skogslän som kämpar med stora svårigheter i en tid då strukturomvandlingen särskilt drabbar jordoch skogsbruk. I motion nr 863 har jag utförligt redogjort för länets situation i fråga om befolkningsutveckling och sysselsättningssvårigheter och framhållit behovet av extra insatser för att Gävleborgs län bl.a. skall nå den målsättning med bibehållet befolkningstal fram till 1980 som riksdagen fastställt. Jag har också i motionen föreslagit en rad åtgärder som jag anser är nödvändiga för att vända utvecklingen i en mer gynnsam riktning, bl.a. att Gästrikland skall tillföras stödområdet. Delningen av länet såväl i det här fallet som så ofta eljest — jag skall inte räkna upp alla de exempel som är möjliga att anföra — är olycklig och motverkar en framgångsrik utveckling för länet som helhet. Utskottet säger sig ha förståelse för att utvecklingen inom Gävleborgs län under den gångna delen av 1970-talet kan vara ägnad att inge oro och tillägger att den södra delen, dvs. Gästrikland, visserligen inte tillhör det allmänna stödområdet men ingår i den gränszon där en smidig tillämpning av bestämmelserna om lokaliseringsstöd har förutsatts. Jag vill understryka det som utskottet här säger — det är bra att det sägs, men det är inte nog. Kravet på Gästriklands inlemmande i stödområdet kvarstår; jag skall dock för dagen inte ställa något särskilt yrkande. Jag skall inte heller trötta kammaren med någon utförligare redogörelse för de ytterligare åtgärder som jag funnit påkallade när det gäller vårt län. Men jag kan ändå inte underlåta att framhålla nödvändigheten av att Ljusdal får del av de ökade sysselsättningsmöjligheter som vårt ställningstagande i dag skall ge. Det är alldeles nödvändigt att så sker. Ljusdal är en strategiskt viktig ort i nordvästra delen av länet men en ort som drabbats särskilt hårt av den mycket stora avgången från jordoch skogsbruk. Jag har pekat på möjligheten att dit förlägga ett industricentrum; även andra åtgärder är givetvis möjliga. Det är viktigt att någon åtgärd kommer till stånd som ger möjlighet till en gynnsam utveckling i den delen av länet, att det sker snart och att åtgärden blir av sådan storleksordning att utvecklingen verkligen vänds åt rätt håll. Med detta har jag inte alls velat ta tillbaka något av det jag i övrigt tagit upp i min motion, men tidsbegränsningen gör att jag nu går förbi Nr 102 det. Det blir säkert anledning att återkomma. Måndagen den Slutligen vill jag, herr talman, utan att vidare argumentera — jag tycker 28 maj 1973 att det har skett i tillräcklig omfattning — yrka bifall till reservationerna

Herr talman! Debatten har nu fortskridit så långt att jag skall begränsa mig till att i korthet kommentera de särskilda yttrandena nr 4 och 5 vid inrikesutskottets betänkande nr 7. I det särskilda yttrandet nr 4 erinrar utskottets borgerliga ledamöter om att riksdagen redan tidigare i år fattat beslut beträffande den partimotion som moderata samlingspartiet väckt med bl.a. krav på att vägoch trafikpolitiken i sin helhet bör inordnas i de regionalpolitiska strävandena och att trafikpolitiska utredningen genom tilläggsdirektiv skall ta upp dessa frågor. Riksdagens majoritet ställde sig avvisande till förslagen — liksom den gjorde det förra året, när vi då framställde samma yrkande. Jag beklagar denna negativa inställning. Alla måste väl ändå vara på det klara med den betydande och ytterst besvärande eftersläpning som råder både när det gäller vägbyggandet och när det gäller vägunderhållet. Om vi inte kommer till rätta med de problemen, som är mest utpräglade i svaga regioner, och om vi inte får en lösning av kommunikationsfrågorna på så sätt att såväl de enskildas som samhällets och näringslivets behov och önskningar beaktas — ja, då är jag rädd att vi kommer att misslyckas med våra regionalpolitiska satsningar. Regionalpolitiken får inte liksom så mycket annat bli ett lappverk. Det behövs en annan helhetssyn på de här frågorna, där majoriteten bör tänka om som den gjort när den äntligen nu insett exempelvis vad bevarandet av glesbygdsskolorna betyder för utvecklingen av en bygd. Det andra yttrandet som jag vill ta upp berör utformningen av den framtida skogspolitiken. De borgerliga ledamöterna i utskottet understryker med all rätt att de förslag som den skogspolitiska utredningen framlagt är oacceptabla ur regionalpolitiska synpunkter. De är oacceptabla även ur andra synpunkter, då majoritetsförslaget är rent socialistiskt utformat. Nu är visserligen den utredningen lagd på is, men det är angeläget, när nya utredningar kommer på detta område, att de kommer snart och att skogspolitiken då sätts in i sitt regionalpolitiska sammanhang. Inrikesutskottet instämde förra året enigt i moderata samlingspartiets krav om tilläggsdirektiv till den sittande jordbruksutredningen i syfte att få till stånd ett utökat regionalpolitiskt jordbruksstöd. Bakom det kravet ligger en strävan att få jordbruket att leva vidare även i svaga regioner och att få en regionalpolitisk satsning på bredden, varigenom bl.a. en jämnare befolkningsstruktur bör kunna uppnås. Ett utvidgat skogsoch jordbruksstöd och ett särskilt skogsvårdsprogram skulle — som vi från moderata samlingspartiet har understrukit många gånger — leda till inte bara positiva regionalpolitiska effekter utan även till en förbättrad landskapsvård och ökad sysselsättning. Jag lyssnade med intresse till den debatt som fördes här tidigare i dag 141 och konstaterade att herr Nordgren vid två tillfällen bl.a. ställde den direkta frågan till inrikesministern om jordbrukspolitiska utredningen har erhållit av riksdagen begärt tilläggsdirektiv angående ett utökat regionalpolitiskt jordbruksstöd. Statsrådet Holmqvist svarade bägge gångerna med en mycket talande tystnad, av vilken jag har dragit den slutsatsen att några tilläggsdirektiv ännu inte meddelats. Det är anmärkningsvärt, om så inte skett, och jag vill därför ställa frågan så här: När kommer jordbruksutredningen att få av riksdagen begärda tilläggsdirektiv? När kan vi förvänta oss att regeringen kommer med kompletterande utredningar på skogspolitikens och skogsvårdens område. Det är ytterst angeläget att någonting sker, och att det sker snabbt, ty regionalpolitiken gagnas inte minst av insatser för dem som är sysselsatta inom exempelvis jordoch skogsbruket. Men då skall insatserna vara realistiska, inte socialistiska.
Herr talman! Jag skall omedelbart svara på den framställda frågan; det var ett förbiseende att jag inte gav svaret tidigare. De motioner som väckts i denna fråga samt utskottets betänkande har av jordbruksministern överlämnats till jordbruksutredningen, och utredningen har på vanligt sätt anmodats att i sitt arbete beakta de synpunkter som framförts och att penetrera frågan utifrån de utgångspunkterna.

Herr talman! Jag är ytterst tacksam för att statsrådet lämnat kammarens ledamöter detta besked, eftersom det har rått oklarhet om denna sak. Jag tycker att det är en så betydelsefull fråga att kammaren faktiskt hade rätt att få ett klart besked på den punkten.

Herr talman! Motionen 1692, som behandlas i detta utskottsbetänkande, gäller uppföljningsoch bevakningsfrågorna. För åtta år sedan, när lokaliseringspolitiken i den mening vi i dag diskuterar tog sin början, kom inte någon regional bevakning och uppföljning till stånd. Det är otillfredsställande att företag, som staten har satsat avsevärda pengar i, ibland har kunnat nedläggas, ibland försäljas utan att anslagsgivande myndighet varit underrättad härom. Informationen till de anställda har heller inte varit tillfredsställande. Möjligheten att genom lokaliseringspolitiken få nya arbetstillfällen mottogs med glädje av människorna i stödområdena. Det var glädjande att se den investeringsvilja och optimism som kännetecknade företagen, när de redovisade planerad sysselsättningsökning för att erhålla lokaliseringslån eller bidrag eller båda delarna. Att det i de flesta län inte har blivit så stor faktisk ökning av sysselsättningen som angivits i planerna kan inte tas som intäkt för att lokaliseringspolitiken har varit fel. Det är svårt att avgöra, om sysselsättningen beräknades högt av företagen för att de eventuellt lättare skulle erhålla lån eller bidrag, eller om de kalkylerade fel. En del företag byggde ut för snabbt och saknade kapital till driften — i en del fall uppkom avsättningssvårigheter. Hade en bättre uppföljning genomförts redan från början med bättre insyn i företagen, borde en del felinvesteringar och förluster ha kunnat undvikas. I motionen nämns ett fall i Värmland där ett företag nyligen försattes i konkurs på grund av avsättningssvårigheter. En kvartalsredovisning beträffande lönsamheten för de företag, i vilka samhället satsat pengar, anser vi motionärer vara ett berättigat krav. Utskottet anför: ”Vad motionärerna syftar till kan uppnås inom ramen för nuvarande ordning — — — Lån kan t.ex. beviljas på villkor att korttidsbokslut upprättas. Föreskrifter kan meddelas om att stödet skall återbetalas om det inte används på ett sätt som är avsett.” Det kan alltså ställas vissa villkor, men frågan är om det verkligen görs konsekvent. I så fall är motionen i den delen tillgodosedd. Lokaliseringspolitiken betyder mycket för stödområdet. Det finns många duktiga företagare som därigenom kunnat bygga ut sin rörelse. I motionen behandlas ett annat problem i samband med detta. I många fall har lån och bidrag beviljats till s.k. familjeföretag, som därmed kunnat bygga ut sin verksamhet. Det har gått bra. Efter en tid har företaget sålts till ett storföretag, ibland med multinationella intressen. Avsevärda summor har på detta sätt slussats över till företag som det inte funnits motiv att ge lokaliseringsstöd. När det gäller multinationella företag biföll riksdagen förra veckan propositionen 72 med förslag om ändring i 1916 års inskränkningslag om förvärv av bl.a. aktier i vissa bolag. Denna lag är också tillämplig när det gäller lokaliseringsföretag. Det borde finnas viss återbetalningsskyldighet av lokaliseringsmedel då ett företag går bra och säljs med vinst. Det har visat sig svårt att få reda på hur många företag i vårt land som sålts sedan de byggts ut med lokaliseringsmedel. Upplysningstjänsten gick bet på den uppgiften; det krävdes alltför omfattande undersökningar på alla länsstyrelser för att få fram sådana siffror. Därför kan jag i dag bara nämna ett par exempel från mitt eget län, och även där var det svårt att få fram exakta uppgifter om hur många företag som sålts och till vem. Förhållandena är troligen likartade i andra län. Försäljningssummorna är tydligen förborgade, likaså de förmåner exempelvis i form pensionsförsäkringar som säljare kan ha erhållit. Ett företag erhöll 4 859 000 och såldes till Promotion. Ägaren till ett annat företag förklarade frankt enligt tidningsuppgifter för en tid sedan med anledning av något som kallades SAF-dagen: ”När jag träffar affärsvänner utomlands låtsas jag att jag inte vet vem Olof Palme är.” Vid samma tillfälle yttrade han: ”Så snart man säger att företaget är lönsamt så blir det vilda strejker — — —. Därför är jag nu mera återhållsam med att tala om att vi får en vinst då och då.” Detta företag har fått 23 510 000 kronor i lokaliseringsmedel och är nu sålt till Incentive. Ibland är det svårt att få veta vem köparen är. Sålunda har ett företag sålts till en köpare, som bara omnämns som ”stockholmare”. Det kan väl inte vara tillfredsställande. Det var bara några exempel på hur svårt det är att få insyn när företagen försäljs. Herr talman! Den expertgrupp som införts i inrikesdepartementet bör ha intresse av en uppföljning även av de lönsamma företagens göranden och låtanden och av vad som händer vid försäljning. Jag finner det meningslöst att mot ett enhälligt utskott yrka bifall till vår motion men vill med det anförda framhålla att motionen inte är helt tillgodosedd och förbehålla mig rätten att återkomma i detta ärende.

Herr talman! Den debatt som förts här i dag och de beslut som senare kommer att fattas kommer att få en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen under lång tid framöver. Det är i detta sammanhang fråga om hur människorna i framtiden skall kunna få en av de grundläggande rättigheterna tillgodosedd, nämligen rätten till arbete. Det är vidare fråga om hur den miljö skall formas där människorna skall utföra sitt arbete. Det är fråga om hur den miljö skall formas där de skall få sin bostad och hur de skall få möjlighet att uppleva en meningsfylld fritid. En annan fråga av utomordentlig betydelse är den sociala. Hur skall vi kunna förebygga sociala problem för de enskilda människorna? Det här är frågor som är väsentliga i samhällsutformningen och väsentliga för de enskilda människorna, frågor som jag anser i alltför liten grad har observerats av dem som har varit och är fångna i en stark övertro på det centraliserade samhället. Visserligen nämns de här frågorna ibland, men när det gäller att fatta beslut som tar sikte på att förebygga uppkomsten av sociala problem glöms de ofta bort. När vi i dag diskuterar regionalpolitiken finner jag det i hög grad motiverat att beröra det decentraliserade samhällets betydelse ur social synpunkt. Är det någon som vill bestrida att det decentraliserade samhället ger bättre miljöer, ger större möjligheter för människorna att anpassa sig? Det decentraliserade samhället är därigenom i sig självt förebyggande i fråga om sociala problem, brottslighet osv. Detta är något som vi under många år har framhållit i olika riksdagsmotioner från centerns sida. Även andra människor, inte minst de som aktivt arbetar inom socialoch kriminalvård, har med kraft vänt sig mot en stark befolkningskoncentration till ett fåtal orter i landet. Det har framhållits att följden av en sådan koncentration är sociala störningar i form av isolering, främlingskap, otrygghet och rädsla. Det har sagts att vi riskerar att storstadsregionerna, om nuvarande utveckling tillåts fortgå, i än högre grad blir centra för avancerade missbruksformer, psykiska störningar, asocialitet och våld och kommer att producera socialt utslagna människor, patienter till mentaloch kriminalvård. Detta är synpunkter som för några år sedan framfördes från kriminalvårdens regionala företagsnämnd i östra kriminalvårdsregionen i samband med att den yttrade sig över regionplanen för Stockholmsområdet.

För tre år sedan fördes en debatt i tvåkammarriksdagen i anledning av en interpellation från dåvarande centerledaren Gunnar Hedlund. Den gällde en plan för åtgärder mot den ökade brottsligheten. Statsminister Palme anförde i den debatten att det kan finnas ett samband mellan brottsutvecklingen och den allmänna tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen. Befolkningsomflyttningarna och den snabba tillväxten av storstäderna, det hårda arbetstempot och rationaliseringar i företag och på arbetsplatser är några av de faktorer som utsätter människor för en allt hårdare press, anförde statsministern. Många är på grund av brister i sin ekonomiska och sociala situation inte rustade att möta den pressen. För den som stötts ut ur produktionslivet och ur samhällsgemenskapen kan vägen till brottslighet vara kort. Det är inte välfärden som skapar brottslighet, utan snarare är det så, att strukturförändringarna i samhället riskerar att driva fram en ökad brottslighet därför att välfärden inte har nått tillräckligt många och därför att det finns brister i den sociala tryggheten som vi ännu inte kunnat avhjälpa. Statsminister Palme hänvisade sedan till makarna Russells bok, där dessa pekar på två skäl till våld som dominerar, vare sig man ser historiskt på problemen eller undersöker olika djursamhällen. Det ena gäller bristande föda — det utlöser våld — och det andra är en överdriven trängsel; ett sammanträngande av djursamhällen eller människosamhällen. Det framhålls att det finns ett direkt samband mellan dessa faktorer och våld.

Det går bra att hänvisa till regionalpolitik när man diskuterar andra åtgärder, men när det gäller att fatta beslut och effektuera den verkar det som om intresset inte vore lika stort. Då är det ganska tyst om dessa väsentliga frågor — alltså frågan om regionalpolitikens utomordentliga betydelse för att bereda möjlighet att komma till rätta med de sociala frågorna och den ökade brottsligheten och därmed att ge denna en effektivt brottsförebyggande inriktning. Vi måste skapa ett samhälle med god miljö, ett samhälle som ger förutsättningar för trivsel och gemenskap och som inte genom att byggas på kortsiktiga ekonomiska kalkyler ställer överkrav på individen. Centerns krav på bättre regional balans, både mellan regionerna och inom dessa, och med arbetsplatser och bostäder över hela landet, är av utomordentlig vikt i arbetet med att förebygga uppkomsten av sociala störningar och brottslighet. Den glädjande folkvandringen som applåderades på 1960-talet och finansministerns små rännilar är båda uttryck för att man helt har bortsett från sambandet mellan samhällets koncentration, sociala problem och en ökad brottslighet. Trots dessa klara samband mellan en stark koncentration och de sociala problemen är det förunderligt hur litet dessa frågeställningar beaktas när vi skall ta ställning till konkreta handlingslinjer som minskar koncentrationstendenserna. Hur har vi det exempelvis på bostadssidan? I vilken utsträckning har dessa viktiga frågor beaktats när det under 1960-talet har byggts mastodontområden i sten och betong? Undersökningar visar hur exempelvis ungdomen vill ha sin bostadsfråga ordnad. Dessa önskemål avfärdas ofta med att de är romantiska drömmare, främmande för verkligheten. Hur vore det om man i samhällsplaneringen lyssnade mera på de enskilda människorna? Varför inte låta människorna i större utsträckning få vara med och utforma sin egen boendeform, sin egen livsmiljö? Har inte den enskilde individen större möjligheter att avgöra vilken boendeform och vilken boplats som bäst passar för att uppnå bästa möjliga trivsel än den möjlighet att avgöra detta som man har exempelvis inom kanslihusets väggar? Ungdomens reaktion är i mycket en reaktion mot det starkt centraliserade samhället, även om centralisterna inte i dag vill erkänna det. Jag tycker att inrikesministern här i dag i en replik till centerledaren gav klart uttryck för detta då herr Fälldin såsom ett exempel tagit frågan om bostadsbyggandet i sin egen hembygd. Herr Holmqvist sade då att han inte var imponerad av det exempel som herr Fälldin tog. Ja, det är klart att vill man inte sätta sig in i hur den enskilda människan själv upplever sin situation då kan man naturligtvis säga på det sättet. Jag vill hävda att de mänskliga kontakterna har en avgörande betydelse såväl för barnens möjligheter att växa upp till harmoniska människor som för den vuxnes psykiska balans och välbefinnande. Möjligheterna till kontakt och gemenskap med andra människor har inte som man kanske kunde tro ökat i det centraliserade samhället. Befolkningsomflyttningen, de nya bostadsmiljöernas utformning och andra faktorer har i stället skapat rotlöshet och ensamhet för många människor. Ideologin att samhället skall klara allt har också resulterat i att människor i högre grad slutat att då det behövs ge varandra en hjälpande hand. Attityderna till medmänniskorna har i det urbaniserade samhället förändrats på ett sätt som är negativt både för individen och för samhället. I socialstyrelsens redovisning av erfarenheter från narkomanvårdsområdet pekar man bl.a. på den bristande mänskliga kontakten som är orsak till att många unga dras in i narkotikamissbruk. En rad av behandlarna underströk att missbrukarnas ”isolering” och ”relationslöshet”, deras ”utanförstående” måste ses mot bakgrund av att de under sin uppväxt och senare utsatts för en lång rad svåra besvikelser i sina kontakter med andra människor, något som grundlagt en djup misstro med starka garderingar mot nära relationer till andra. Den långsiktiga psykologiska behandlingens primära uppgift skulle därför vara att försöka bryta denna misstro genom att erbjuda missbrukaren en långvarig, trygg och emotionellt betydelsefull kontakt. Detta är ytterligare en erfarenhet som visar på nödvändigheten av att vi i samhällsplaneringen utgår från individens behov. Det decentraliserade samhället, de mindre enheterna ökar möjligheterna att upprätthålla de mänskliga relationer och den gemenskap som är en nödvändighet för oss alla.

Herr talman! Den målinriktning av vårt regionalpolitiska handlingsprogram som herr Nilsson i Östersund angav i sitt anförande tidigare i dag vill jag gärna instämma i och skall därför inte upprepa något av det han sade. Jag vill också instämma i det anförande som fru Normark nyss höll och som berörde en annan sida av lokaliseringsproblematiken. Herr talman! Jag vill i detta skede av debatten bara på några punkter understryka vad utskottet sagt, då det har betydelse för det län och särskilt den region jag representerar. Jag skall därför inte gå in på vad den föregående talaren här anförde. Ljusdalsregionen är vidsträckt och rymmer flera utpräglade glesbygdsområden. Genom utskottsbetänkandets olika förslag, vilka liksom propositionen är grundade på glesbygdsutredningens betänkande, kan möjligheterna till sysselsättning i dessa områden komma att ökas tack vare de stödformer som redovisas. Ur 1972 års beslut återger utskottet: ”Om människornas anspråk på sysselsättning och service på rimligt avstånd från bostadsorten inte kan tillgodoses i något fall, skall strävan vara att flyttning skall ske inom den region som den enskilde känner naturligt samband med.” Utskottet understryker därmed föregående års beslut och jag finner detta vara en angelägen princip och strävan. Man hör ibland sägas att vissa förespråkare för Ljusdalsregionen och dess problem ger lyssnaren en så negativ bild av bygden att det kan avskräcka dem som eventuellt tänkt sig lokalisering dit. Herr talman! Ett ensidigt näringsliv som nu är hårt rationaliserat, nämligen skogsbruket, har varit huvudorsaken till den stora utflyttning som drabbat regionen, eftersom människorna tvingats söka arbete på annan ort. Många blir pendlare som det talats om tidigare i dag — bl.a. därför att man hoppas på en utveckling som åter skall ge dem sysselsättning på hemorten. Givetvis kan stark utflyttning så småningom få återverkan på den statliga och regionala service som är beroende av befolkningssiffrorna och även öka de kommunala kostnaderna för de människor som alltjämt har möjlighet eller som väljer att stanna på hemorten. Det är för att stoppa denna trend, vilken kan ge negativa effekter, som det är angeläget att tillförsäkra regionen sådana sysselsättningsobjekt att allt flera får möjligheter till arbetstillfällen inom hemorten och den egna regionen. De yttre förutsättningarna för en lokalisering borde vara ljusa och förmånliga för Ljusdalsregionen, t.ex. beträffande läge och närhet till större centra, såväl norrut som söderut. Jag för min del anser att Ljusdalsregionen borde vara en mycket attraktiv lokaliseringsoch turistort och önskar vederlägga uppfattningar i eventuellt annan riktning. Jag kan fördenskull inte förneka att utvecklingen varit ogynnsam och, som utskottet också framhåller, kan vara ägnad att inge oro — av skäl som jag nyss nämnt — samt motivera särskilda åtgärder. På s. 23 i betänkandet säger utskottet bl.a.: ”Det är regionalpolitikens uppgift att främja att den eftersträvade industriella tillväxten kanaliseras till orter och regioner som behöver en förstärkning av sysselsättningstillfällena. Det är mot den bakgrunden man bör se propositionens förslag.” Herr talman! Det är just mot den bakgrunden jag liksom tidigare hävdar att det är angeläget och absolut nödvändigt att bl.a. en basindustri kanaliseras till Ljusdalsregionen för att få en nödvändig förstärkning av sysselsättningstillfällena. När det gäller Gävleborgs län anser utskottet, att den förstärkning av lokaliseringsstödet som nu har föreslagits bör bli till fördel för länet. Inte minst, säger utskottet, gäller detta om Ljusdal, som ligger inom inre stödområdet, för vilket stödinsatserna föreslås bli väsentligt förstärkta. Även om södra delen av länet inte tillhör det allmänna stödområdet, men ingår i en gränszon, förutses en smidig tillämpning av bestämmelserna om lokaliseringsstöd. Med ledning av utskottets skrivning på s. 48 angående tillkomsten av eventuellt ytterligare industricentra, när orter inom det inre stödområdet förutsätts bli aktuella, förväntar jag också att Ljusdal då kan komma i fråga — även om något direkt yrkande på den punkten inte ens reservationsvis har framförts inom utskottet. Medveten om att regeringen har uppmärksamheten riktad på Gävleborgs län och på Ljusdalsregionen och dess sysselsättningsproblem — inte minst efter de krav på sysselsättningsobjekt som framförts från vårt håll — har jag önskat understryka utskottets positiva skrivning till förmån för Gävleborgs län och Ljusdalsregionen. Det är för mig angeläget att det inte får stanna enbart vid en skrivning utan snarast ger ett konkret resultat. Herr talman! Jag har inte något yrkande utan tillstyrker utskottets förslag.

Herr talman! Den proposition som nu är föremål för debatt får väl betecknas som ett svar på de regionalpolitiska program som vi från de olika länsstyrelserna lämnade för ett och ett halvt år sedan. I egenskap av länsstyrelseledamot är det ganska intressant att studera statsrådets svar i propositionen. Det regionalpolitiska programmet från mitt hemlän ansåg vi vara utomordentligt ambitiöst. Det låg ett mycket stort allvar bakom dess avlämnande. Vid presentationen av programmet sade landshövdingen att han och länsstyrelsen ansåg att vi i Norrbotten hade en nådatid på fem år och att avsevärda insatser måste göras under den tiden för att inte en landsdelskatastrof skulle inträffa. Jag vill för all del inte säga att ingenting har hänt — det skulle vara i högsta grad felaktigt. Det har gjorts investeringar i Norrbottens järnverk, ASSI, tekniska högskolan osv. Vissa andra positiva åtgärder har vidtagits, som vi är glada över. De medför troligtvis att landsdelskatastrofen kan begränsas och inte kommer att beröra de centrala delarna av länet — Luleåbygden och dess närmaste omgivning. Men vi har någonting som vi kallar den östra länsdelen — området norr om Luleå och Tornedalen. Det är tanken på det området som är främsta anledningen till att jag har tagit till orda i den här debatten. Det har för oss under lång tid varit ett utomordentligt stort bekymmer. År 1950 fanns i det området 44 000 människor; för närvarande bor där ca 32 000 människor. Då räknar jag inte med Kalixområdet utan enbart Tornedalen. Det har följaktligen skett en minskning sedan 1950 med inte mindre än 28 å 29 procent. Det har varit utomordentligt svårt att komma och jag måste ärligen erkänna att jag inte heller hade väntat mig att man i Måndagen den denna proposition skulle kunna ge någon fullständig anvisning om hur 28 maj 1973 problemen skall lösas. Det har tidigare i dag i denna församling pratats om hembygdstoner, och någon kanske menar att också jag slår an sådana tongångar när jag tar upp denna fråga. De kommuner jag talar om upptar emellertid ett område som är av åtminstone samma storleksordning som de medelstora länen i Mellansverige. De är också vårt ansikte mot våra östra grannländer — det enda landfasta området vid gränsen mot öster. Frågan om utvecklingen i den östra länsdelen av Norrbotten är därför inte obetydlig och inte enbart en länsfråga. Vi är i länet mycket bekymrade över utvecklingen. Vi hade nog väntat att den här propositionen skulle innehålla någon anvisning om en nådatid. Visst har vi storarbetsplatserna, som man har pratat om tidigare i dag, i Övertorneå, Överkalix och Pajala. De storarbetsplatserna är naturligtvis inte oväsentliga — de är av betydelse för framför allt dem som börjar närma sig pensionsåldern och inte gärna kan flytta därifrån. Men de ger inte någon trygghet åt de unga människor som vi måste räkna med skall stanna kvar här uppe, om östra länsdelen, Tornedalen, skall kunna leva vidare. Det går inte att tänka sig att den delen av vårt land skall bestå bara man hyser omsorg om dem som är nära pensionsåldern. Därmed vill jag naturligtvis inte på något sätt underkänna omsorgen om dessa — de är väl värda den. Men vad som är väsentligt är att någonting måste åstadkommas, några arbetstillfällen måste skapas, för att de unga människorna skall kunna känna en viss tillförsikt inför framtiden. Jag har vågat mig på att i en enkel motion ta upp det problemet och försökt finna former för en förändring som möjligen skulle kunna ge den yngre generationen en viss tilltro till framtiden där uppe. Dessa storarbetsplatser skulle enligt mitt förslag ombildas till företag i bolagsform inom Statsföretagskoncernen. Därmed skulle en industriell utveckling i östra Norrbotten främjas. Jag skall gärna erkänna att jag inte väntat mig bifall till den här motionen, för jag tror att problemet är rätt stort. Men jag har tagit upp frågan i debatten för att verkligen understryka att man från regeringssidan måste med större allvar än hitintills beakta problemet. Man kan kanske då hänvisa till den enskilda företagsamheten och hoppas att den skall komma in här. Den faller man ju så gärna tillbaka på och hänvisar till i sådana här debatter. Tyvärr är situationen den i östra Norrbotten att det praktiskt taget inte finns några enskilda företag där. Man kan följaktligen inte hoppas alltför mycket på en insats från den sidan.

Jag har pekat på lämpligheten av att man t.ex. i Överkalix förlägger en förädlingsindustri, baserad på NJA:s ståloch plåttillverkning. Varför skulle detta vara omöjligt? Det finns kanske någon som menar att vi då kan få samma svårigheter och problem som man haft vid Norrbottens 149 järnverk. Jag är väl medveten om de problemen och vad de har kostat, men jag dristar mig till att säga att det trots allt har varit en billig insats för att ge de där anställda människorna arbete. I annat fall hade man varit tvungen att ta hand om de människorna och skaffa dem arbete på annat sätt. Det skulle säkerligen ha kostat minst lika mycket. Låt mig tillägga att Norrbottens järnverk säkerligen skulle ha kommit på fötter tidigare, om där hade funnits en driftledning som varit mer lämpad för sin uppgift. Dess bättre har man numera fått en sådan, och av allt att döma tycks det gå ganska snabbt i rätt riktning; det är vi utomordentligt glada över. Jag är övertygad om att med en kunnig driftledning skulle sådana här ”avläggare” till Norrbottens järnverk eller andra mindre industrier i östra länsdelen kunna få en rimlig ekonomi. Följaktligen efterlyser jag från statsrådets sida en mer aktiv insats för att om möjligt åstadkomma någonting i den här länsdelen, som är så utomordentligt väsentlig inte bara för vårt län utan för hela vårt land. Låt mig också nämna att vi har ett grannland som rätt ofta sägs ha sämre resurser än vi själva. Det är intressant att konstatera att i det grannlandet, på andra sidan Torne älv, pågår det i dag en industriell utveckling som minsann saknar motsvarighet på den svenska sidan. Det finns väl ingenting som säger att inte vi också skulle kunna ordna med en utveckling. Jag vill i korthet ta upp ytterligare en liten detalj, som jag faktiskt på fullt allvar väntat skulle komma med i propositionen. Det gäller förverkligandet av det skogsbruksprogram som vi från länsstyrelsen har anvisat vägar för, ett skogsbruksprogram som verksamt skulle bidraga till att skapa råvaror till våra anläggningar, ge åtskilliga arbetstillfällen och dessutom arbetstillfällen för en rätt rimlig kostnad. Jag ställer faktiskt frågan till statsrådet: Av vilken anledning har man inte kommit med det programmet i samband med denna proposition, och kan det väntas inom en snar framtid? Det är inte särskilt intressant att gång efter annan i ett sådant här ärende få höra, att avsikten är att ett program skall komma då och då. Sist jag pratade med statsrådet i denna fråga, var det skogsbrukspolitiska utredningen som var flaskhalsen. Då skulle den avvaktas. Nu har den både kommit och förkastats. I det läget borde man rimligen inte behöva vänta på den. Låt mig tillägga att det här är fråga om en åtgärd som måste komma snabbt, annars kommer den för sent. Man har ingen anledning att vidta åtgärden, när det bara finns ett ålderdomshem kvar i denna bygd. Det måste finnas unga människor kvar i bygden när insatsen görs, annars är det inte särskilt mycket värt. Jag skulle, herr talman, kunna sluta med detta, men många frågor har förekommit i denna debatt i dag. Det har inte bara varit lokaliseringspolitiska frågor utan även i rätt hög grad frågor som mera kan betecknas såsom inslag i en politisk valdebatt. Den yrkeskår jag tillhör minns att man för några år sedan skällde på bönderna inför valet. Sedan visade det sig att detta inte var särskilt givande. Därför har man i år tagit till åtgärden att skälla på böndernas föreningsrörelse. Nu tror man att man skall vinna mera på den åtgärden. T.o.m. den lilla och oansenliga föreningsrörelse som finns inom jordbruket i Norrbotten har uppmärksammats i dagens riksdagsdebatt. Jag vet inte om herr Fagerlund är inne i kammaren, men han har enligt uppgift ställt frågan, om det ändå inte var en centralisering som skedde inom föreningsrörelsen i Norrbotten när man beslöt om en fusion. Jag skall inte ta lång tid i anspråk för att förklara den saken. Låt mig bara understryka att den fusion som skall göras i vårt i jordbrukssammanhang lilla län är till för att motverka en centralisering till ett föreningsområde, som skulle ha spänt från åtskilliga mil norr om Pajala ned till Bollnäs. Vi har inte funnit detta vara lämpligt. Därför ansåg vi att vi skulle hålla vår föreningsrörelse inom länet och där slå samman de olika branscherna till ett så pass starkt företag som det över huvud taget går att få i Norrbotten. Det har i denna debatt betecknats som en form av centralisering. På vilket sätt har jag svårt att begripa. Men avsikten är väl inte heller att någon skall begripa någonting av sådana saker. Herr Fagerlund tog förstås fram denna fråga precis i samma akt och mening som den tas fram i i annat sammanhang. Det må, herr talman, ändå tillåtas mig att säga några ord om skallet på föreningsrörelsen. Det pratas om den centralisering som där sker. Finns det någon rörelse eller något organ som är så decentraliserat som jordbrukets föreningsrörelse? Praktiskt taget varje dag går föreningsrörelsens bilar och transporter till vartenda aktivt jordbruk ute i byarna för att ge jordbrukarna den service de måste ha för att kunna föra sitt yrke vidare. På det sättet bedriver jordbrukets föreningsrörelser sin verksamhet. Det kunde kanske vara rimligt med en jämförelse med Konsum, som ju står vissa herrar rätt nära. Hur har de betett sig när det gäller medlemsservicen? Jo, de har dragit in alla butiker och har kvar några stora varuhus på centrala platser. Det är den formen av centralisering som de tillämpar. Sedan säger man: Det är inte detta vi pratade om, utan vi pratade om centraliseringen av föreningsrörelsens anläggningar och fabriker. Ja, det skulle väl vara underligt i det samhälle som vi nu lever i, där centraliseringen har gått så långt som den har gjort, om inte föreningsrörelsens arbetsplatser också måste följa den centralisering som har skett i övrigt. Det skulle väl inte vara särskilt rimligt, om vi hade kvar våra anläggningar och våra fabriker på platser som människorna har flyttat ifrån. Det skulle knappast vara lämpligt. Då säger man att det är helt riktigt — det är bara inte förenligt med centerns resonemang och centerns uppträdande i den här frågan. Det är fullständigt fel. Vi har från centerns sida aldrig begärt att man skall bygga en massafabrik där det inte finns någon trävara. Vi har aldrig begärt att man skall bygga ett sockerbruk i Norrbotten osv. Vi har varit realistiska nog att säga att vad vi krävt är att man skall flytta ut tillverkningen av en eller annan vara som kan tillverkas på de platser där människorna finns, vilket är den främsta förutsättningen för att en tillverkning skall kunna ske. Det skulle vara mycket att säga om den här saken, men när man i sin jakt efter föreningsrörelsen t.o.m. måste dra in i resonemanget den lilla åtgärd som vi har vidtagit i vårt län för att om möjligt undvika en centralisering, då står det klart vad som är avsikten, och det var detta jag ville komma fram till.

Herr talman! Jag har begärt ordet närmast föranledd av inrikesutskottets skrivning angående de motioner som berör Gävleborgs län och framför allt frågorna om Gästriklands införlivande i det allmänna stödområdet. Vi har diskuterat denna fråga vid ett flertal tillfällen i riksdagen och i år har vi också kommit så långt att det föreligger motioner från centern, folkpartiet, moderaterna samt socialdemokraterna, vilket vi från centern ser som en stor framgång. Vi är dock något besvikna över den njugghet som inrikesutskottet tycks ha inför Gävleborgs problem och framför allt inför de problem man har i Gästrikland. Senast föregående vecka diskuterade vi litet grand om de problem man har i den här länsdelen och jag skall därför inte gå in på dem nu. Man har också talat om att ansökningar om lokaliseringsmedel bör behandlas välvilligt samt talat om att Gästrikland och liknande områden skall behandlas som en grå zon. Jag anser att det är helt otillräckligt att endast ha en sådan skrivning. Det är uppenbart att det finns ett starkt behov av ett bättre differentierat näringsliv i Hofors, Ockelbo, Sandviken och Gävle. Dessutom beklagar jag att riksdagen häromdagen gick emot förslaget om förläggning av domstolsverket till Sandviken. Jag tror att det skulle ha varit en lokalisering som för Sandvikens del varit mycket värdefull. Vi har också i de här trakterna, framför allt i Gävleregionen, en mycket betydande ungdom sarbetslöshet. Det är också med en viss oro man ser framtiden an när man tar del av den negativa befolkningsprognos som riksdagsmajoriteten antagit för Gävleborgs län. Riksdagsmajoriteten har satt upp en befolkningsram på 290 000-300 000 personer mot centerns krav på 310 000 personer år 1980. Detta innebär att statsmakterna samt de partier som står bakom denna målsättning anser att Gävleborg bör stagnera och stå still i sin utveckling och endast arbeta för att behålla sitt nuvarande befolkningstal. Samtidigt innebär den här centrala klassificeringen som riksdagen antagit att det blir en ökad koncentration av befolkningen till vissa utvalda orter i länet. Det innebär då utan tvivel att befolkningen kommer att dras till de centrala delarna, framför allt i de kommuner som är utvalda. Detta kommer otvivelaktigt att medföra en väldig utarmning av de mindre orterna i de nya kommunerna. Man blir kanske också litet fundersam när man hör de diskussioner som förs ute i bygderna om A-regionernas framtid och som börjar bli alltmer intensiva. Man får nämligen en stark känsla av att socialdemokraterna nu är inställda på att genomföra en ny kommunsammanläggning. Det vore värdefullt om inrikesministern nu ville ge klart besked om huruvida man redan är inne i ytterligare en sammanläggningsomgång. Det beslut som riksdagen fattade före jul om den centrala ortsklassificeringen är vidare att beklaga, eftersom det t.ex. för Hofors i Gävleborgs län har fått negativa verkningar. Det hade varit bättre att låta länet självt få göra sina prioriteringar. I ett sådant läge tror jag inte att Hofors hade klassificerats på det sätt som nu har skett. Vi hade i Gävleborgs län hoppats att vi i år skulle kunna få till stånd en uppslutning kring kravet på att föra Gästrikland till allmänna stödområdet. Desto mer förvissade om möjligheterna härtill blev vi när vi såg att länets ledamot Hans Nordgren i inrikesutskottet hade motionerat i anslutning till propositionen. Jag har dock förgäves letat efter någon reservation eller något särskilt yttrande från herr Nordgren. Vi har sagt i centermotionen att man i första hand bör föra hela Gästrikland till stödområdet. Om man inte kan nå enighet om det anser vi dock att åtminstone Hofors och Ockelbo borde föras dit. Jag noterar också fru Thunvalls inlägg. Hon nämnde ingenting om de befolkningsramar som vi har fått oss tilldelade för Gävleborgs län. Det är en ganska talande tystnad, som innebär att socialdemokraterna i Gävleborgs län accepterar en fortsatt ökning av Stockholmsbefolkningen samtidigt med nära nog stagnation för Gävleborgs läns befolkning. Jag skulle vilja ta upp en fråga som nära anknyter till det som Filip Johansson i Holmgården tog upp, nämligen skallet mot kooperationen. Jag råkar vara en av de 50 000 anställda inom bondekooperationen, och jag tycker att det är beklagligt att vi skall användas som slagträn i den politiska debatten. Vi har nog fått en stark känsla av att socialdemokraterna missunnar oss våra löner och anställningsförhållanden.
Herr talman! Herr Björk i Gävle sade att jag inte hade talat om befolkningsramarna. Som jag ser det är inte ramarna det väsentliga. De är ändå bara siffror. Det väsentliga är en aktiv politik som främjar utvecklingen i det egna länet, och en sådan vill jag gärna verka för.

Herr talman! Till fru Thunvall vill jag bara säga att jag tycker att det är anmärkningsvärt att vi fått de befolkningsramar som uppsatts för vårt län. Det är en följd av att man vill öka befolkningen i storstadsregionerna. Med de befolkningsplaner man nu har antagit innebär det praktiskt taget stagnation för vårt läns utveckling. Det är en uppenbar minskning av de krav som angavs i länsplanen, där man angav ca 310 000 invånare. Jag tycker att man som länsrepresentant borde söka föra fram sitt läns krav och fullfölja de intentioner som länsstyrelsen tidigare haft. Till herr Nordgren vill jag säga att om han är nöjd med utskottets skrivning, hade det nästan varit lika bra att inte motionera alls.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

Jag skall inte här upprepa de svårigheter vi har i länet och den oro som man har känt; vi talade litet grand om det förra veckan. Jag skall koncentrera mig på en fråga, nämligen frågan om ett industricentrum i Ljusdal, som framförts i motionen 521 av centerledamöterna på Gävleborgsbänken. Innan dess vill jag emellertid redovisa en uppgift om folkmängdsförändringarna i länet, där den definitiva siffran nu föreligger. Den visar ett negativt flyttningsnetto på 673 personer, vilket är ungefär 100 personer fler än jag tidigare har angivit här i kammaren. Födelseöverskottet visar för länet som helhet mycket oroande siffror, inte minst i Hälsingland. Den både relativt och absolut sett största minskningen sedan 1960 svarar Ljusdal för med 17 procent av befolkningen, medan Ockelbo kommun minskade med 16,3 procent. Det är bl.a. till de här två kommunerna som inrikesutskottet säger nej — nej till att Ockelbo skall hänföras till det allmänna stödområdet och nej till ett industricentrum i Ljusdal. I motionen 521 föreslås alltså att försök med industricentrum snarast skall påbörjas i Ljusdalsområdet. Det är beklagligt att vi fått så litet gehör för den tanken i inrikesutskottet. Det antyds att Ljusdal skulle kunna komma i fråga någon gång i en mer eller mindre oviss framtid. De arbetsmarknadsproblem som ett industricentrum skulle motverka finns emellertid nu och det är nu vi skulle behöva detta industricentrum. Arbetslösheten är hög i Hälsingland, och erfarenheterna tyder tyvärr på att också under bättre konjunkturer än de vi upplevt under de senaste åren måste många människor gå utan arbete. Det krävs givetvis flera olika slag av åtgärder för att man skall komma till rätta med de här problemen. Uppförande av industricentrum är ett led i strävandena att skapa sysselsättningstillfällen i Hälsingland. Ett industricentrum skulle ju både direkt och indirekt ge människor sysselsättning. Frågan har diskuterats i en rad instanser i länet. Jag vill erinra om att länsstyrelsen, landstingets förvaltningsutskott, Ljusdals kommun och handelskammaren har stött och verkat för tanken på att ett industricentrum skulle uppföras i Ljusdal. Länsstyrelsen i Gävleborgs län framhöll i sitt yttrande över industricentrautredningens betänkande att det erfordras speciella lokaliseringspolitiska insatser utöver de stödformer som för närvarande används för att Ljusdal i framtiden skall kunna svara för den regioncentrumservice som är nödvändig i nordöstra delen av Hälsingland. Jag vill för min del instämma i och understryka de synpunkterna. Som länsstyrelsen också framhåller gäller det att balansera den avgång av arbetstillfällen som skett inom framför allt jordoch skogsbruket. Jag vill dessutom erinra om den förestående indragningen av domsagan i Ljusdal, varigenom både viktig service och ett antal 155 arbetstillfällen försvinner. Med den behandling som motionen fått i utskottet torde man inte med framgång kunna yrka bifall till den. Men i valet mellan utskottsmajoritetens uppfattning och reservanternas uppfattning anser jag mig böra rösta på majoriteten, då reservanterna anser att Vilhelmina och Kalix i första hand bör komma i fråga och Ljusdal m.fl. andra orter därefter. Det är en prioritering som majoriteten tydligen inte gör. Därför kommer jag alltså för min del att inte rösta för reservationen 13 utan för utskottets förslag i den delen.

Eftersom inrikesministern är i kammaren vill jag passa på att ställa en fråga. Anser inrikesministern att det löfte om industrilokalisering till Söderhamn som regeringen gett är infriat i och med att L M Ericsson i Söderhamn bygger ut sin verksamhet för ytterligare sysselsättning?

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten. Talarlistan är ju väldigt lång, och många skall komma till tals här, framför allt de som har suttit i utskottet eller på annat sätt berörts av frågan. Jag begärde ordet därför att herr Johansson i Holmgården gav en ganska ensidig bild av förhållandena i Norrbotten. Till en början erkände han att det har gjorts mycket för Norrbotten när det gäller de statliga investeringarna i NJA, ASSI, LKAB och tekniska högskolan. Han glömde bort SGU och även luftfartsverkets meteorologiska avdelning som skulle förläggas till Luleå. Men sedan övergick han till förhållandena framför allt i östra Norrbotten. Det är klart att det är ett besvärligt område — det har ju statsmakterna väl erinrats om många gånger tidigare. På 1950-talet gjordes en speciell utredning, den s.k. Tornedalsutredningen. Det var ett av de första ärenden jag mötte här i riksdagen, och det togs på stort allvar. Bankoutskottet gjorde en resa genom detta område. Propositionen gick ut på att man skulle vidta speciella stödåtgärder för östra Norrbotten. Under tio år skulle 110 miljoner kronor ställas till företagsamhetens och jordbrukets förfogande, och de pengarna har också utgått under dessa år. Sedan gammalt har vi ASSI:s sågverk på Seskarö. Vi har varit oroliga för det, men det är ju topputrustat. Nu skall man bygga en bro över till Seskarö, och därmed kan vi väl säga att detta sågverk är säkrat. Det är en av de större arbetsplatserna i östra Norrbotten. År 1970 fick vi de industriella beredskapsarbetena som har varit i verksamhet med olika framgång. Nu har centerpartisterna i Norrbotten krävt att Statsföretag skulle driva dem. Det tror jag vore en rätt farlig linje. Statsföretag har ju åliggandet att sköta sina företag så att de ger vinst så fort som möjligt. Jag tror inte att vi på de industriella beredskapsarbeten man där har kan ställa så höga krav, när vi vet att de har långa frakter, ovan arbetskraft och mycket annat som gör att det blir svårigheter. Men jag tror inte att det betyder så mycket vem som driver Nr 102 dessa arbeten; huvudsaken är att de kommer till stånd. Herr Johansson i Holmgården sade också att man i Överkalix skulle Måndagen den kunna låta NJA stå för produktionen. Det är just vad som nu sker. NJA 28 maj 197 ST gör mellanväggar till fartyg och står för beställningarna. Det är en mycket Den regionalstor sak. Jag tror att det beträffande Överkalix finns en väldig optimism. Politiska stödverk Ett exempel på det är att man i denna lilla kyrkby bygger 26 egnahem samheten m.m. och 48 lägenheter i flerfamiljshus. Det vittnar om något om tro på framtiden i Överkalix. När det sedan gäller Haparanda, för att ta ett annat område, vet jag hur industriminister Rune Johansson fick slåss här för att få lägga denna skidfabrik i Haparanda. Det var många i denna kammare som tyckte att det var överflödigt, trots att det visades kalkyler på att man skulle få en ökad export osv. Nu var man ändå i stånd att bygga denna skidfabrik. Seminariet i Haparanda har man förvandlat till en folkhögskola för finländare. Beträffande det fredsförband vars förläggning man diskuterat under många år har nu försvarsministern sagt att det skall förläggas till Arvidsjaur. Det finns säkerligen många i denna kammare som kommer att motarbeta detta. Det är således inte alltid så lätt för regeringen att säga att det skall göras så och så. Och det är framför allt de som säger att vi skall föra en decentraliserande politik som ställer de stora kraven på regeringen och vill att den skall komma med uppslagen. Men om man menar allvar med att det skall vara en decentralisering måste väl också uppslagen komma utifrån bygderna — det och det vill vi göra. Nu menar man att regeringen skall komma med förslag i olika hänseenden här. Det är ju en centralisering av beslutanderätten som man då vill ha. Regeringen har mycket på sina axlar, och allt skall ju inte klaras via regionalpolitiken. Vi har ju också något som heter näringspolitik, där man så att säga måste upprätthålla det ordinarie näringslivet. Allt skall inte ske genom statens medverkan. Den här propositionen innehåller mycket som är av betydelse för Norrbotten. När det gäller det speciella glesbygdsanslaget är det framför allt företagarföreningarna som får en chans att visa vad de går för och om de vill ge speciellt stöd åt denna verksamhet. Herr Johansson i Holmgården tog också upp vad som görs på den finska sidan. Vi är väl medvetna om att det görs mycket på den sidan — man gör väl vad man kan för att klara problemen. Men jag är alldeles övertygad om att problemen där är flerdubbelt större än på den svenska sidan. Vi skall inte framställa saken som om den svenska regeringen skulle vara mera böjd för att inte beakta svårigheterna i Norrbotten. Jag tror inte att vi vinner så mycket genom att stå här i kammaren och ensidigt hävda att vi har inte fått någonting, medan den och den har fått stöd. Regeringen har ju att tillgodose kraven över hela fältet och kan alltså inte ensidigt besluta att det är just den ändan av landet eller den bygden som skall ha stöd, utan regeringen får se till helheten. Herr talman! Jag hoppas att propositionen skall utgöra grunden för en fortsatt regionalpolitik och att den också skall ge resultat ute i bygderna, 157 så att regionalpolitiken tillsammans med näringspolitiken kan bilda underlag för en utökad verksamhet till gagn inte bara för de anställda utan för hela samhället. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var ju intressant att höra att herr Dahlberg är helt nöjd med vad som har åstadkommits. Jag försökte också i mitt inlägg tidigare vara så positiv som det över huvud taget var möjligt, och jag hänvisade till de åtgärder som har vidtagits under de senaste åren. Att jag inte räknade upp varenda detalj berodde på att jag faktiskt inte trodde att det skulle vara nödvändigt. Jag pekade på de väsentliga insatserna. Men när det gäller Tornedalen är jag absolut inte nöjd med den utveckling som skett, och jag måste säga att herr Dahlberg är den absolut förste jag har träffat som är tillfredsställd med den utvecklingen. Jag har aldrig träffat någon förut som är tillfredsställd med utvecklingen i Tornedalen, som ju bl.a. kännetecknas av en befolkningsminskning på nästan 30 procent under senare år — alltså under den tid som herr Dahlberg här låtit passera revy. Är det en utveckling som har varit tillfredsställande? Jag har också erkänt att det är stora svårigheter, men jag har påvisat att det måste finnas åtgärder som bör kunna vidtas och som kan ge människorna i området en meningsfull sysselsättning och en tilltro till framtiden. Herr Dahlberg vet mer än väl för vilka AMS :s storarbetsplatser är avsedda. Den grupp människor som jag talade om — de yngre — har ingen större möjlighet att komma in på dessa arbetsplatser efter vad jag kan förstå. Sedan säger herr Dahlberg att det har varit strid här i kammaren om skidfabriken i Håparanda. Jag har aldrig varit med om någon sådan strid, men det är möjligt att herr Dahlberg haft en strid av det slaget. Jag vet att saken har diskuterats inom arbetsmarknadsstyrelsen och att vår representant där har gjort vad han kunnat för att få till stånd den lilla anläggningen. Men att det skulle vara någonting som vi kan vara tillfredsställda med vill jag bestämt förneka.

Det är väl inte en utveckling som vi kan vara nöjda med!
Herr talman! Jag har inte sagt att jag är nöjd med förhållandena i Tornedaleri, men jag har velat lämna en något mera nyanserad bild av situationen där. Och det har ju ändå vidtagits en hel del åtgärder där uppe, bl.a. har det tillsatts en speciell statlig utredning för den landsändan. Som en följd av den utredningens arbete har det också gjorts en hel del, bl.a. på jordbrukets område, under det senaste årtiondet. Jag har inte här velat försvara regeringen, men jag har velat lämna en bild som mera överensstämmer med verkligheten än den som herr Johansson i Holmgården målade upp.
Att ha en statlig utredning som inte åstadkommer mer än vad Tornedalsutredningen gjort är det väl inget större värde med!
Herr talman! Faktum är ju ändå att det har anslagits 11 miljoner under tio år, alltså 110 miljoner. Man kan naturligtvis tycka att det är ett litet belopp, men det är i varje fall mer än vad andra älvdalar har fått.
Herr talman! Bara några få ord. Andra talare har här redogjort för folkpartiets syn på regionalpolitiken, och därför kan jag gå förbi den saken nu. Men på en punkt är jag inte nöjd vare sig med utskottets skrivning eller med reservationen 13, som handlar om uppförande av industricentra på vissa orter. Reservationen bygger på motionen 1745, där jag står som första namn och där vi hemställer ”att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär att förslag om uppförande av industricentrumanläggning i Kalix framlägges till årets riksdag”. Både utskottsmajoriteten och reservanterna menar att vi skall invänta utfallet av den satsning som görs i Strömsund och Lycksele, innan vi går vidare. Jag anser att den attityden är onödigt försiktig. Det behövs jobb i östra Norrbotten, det har vi hört omvittnas i denna debatt. Men nu säger utskottet att man trots detta bör invänta första etappen av den verksamhet som skall bedrivas, och det tycker jag är en föga progressiv attityd. Som jag redan sagt behövs det jobb, och risktagandet är mycket måttligt. Tidigare erfarenheter av liknande anläggningar ger vid handen att attraktiva lokaler betyder en hel del, när företag skall lokalisera sig. Skulle mot förmodan nylokalisering till en sådan industricentrumanläggning inte ske i den omfattning som man tänkt sig i initialskedet, så finns det alldeles säkert mera lokalbetonad verksamhet som kan inrymmas i lokalerna.